Herr talman! Mikael Oscarsson har frågat justitie och inrikesministern vilka åtgärder han avser att vidta för att åtgärda problemen med att kriminella utnyttjar samordningsnummer. Interpellationen har överlämnats till mig. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra verksamhetsområden ska ha en gemensam identitetsbeteckning även för personer som inte är folkbokförda. Samordningsnummer fyller därmed en viktig funktion i samhället då numret tillgodoser myndigheters behov av en säker kommunikation avseende personer som inte har en stark koppling till det svenska samhället. Reglerna för personnummer och samordningsnummer finns i folkbokföringslagen och folkbokföringsförordningen. Personens identitet ska som regel vara styrkt för att ett samordningsnummer ska kunna tilldelas. Det är den myndighet som begär tilldelning av samordningsnummer som ska bedöma behovet av ett sådant nummer och om personens identitet kan anses vara fastställd. I de fall som nu uppmärksammats är det Transportstyrelsen som har begärt att Skatteverket ska tilldela samordningsnummer vid ägarbyte av fordon. Transportstyrelsens identitetskontroll vid ägarbyte sker genom att personen skickar in en kopia av sin identitetshandling till myndigheten. Vid misstanke om manipulerad kopia eller falsk identitetshandling begärs inget samordningsnummer, och avslag ges på ägarbytet om inte ärendet kompletteras med korrekta handlingar. Transportstyrelsen har vidtagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med problematiken kring identitetskontroll i samband med ägarbyten. Rutiner har setts över och instruktioner har förtydligats. Transportstyrelsen inledde under 2017 också en myndighetssamverkan i frågan med bland annat Skatteverket, i syfte att identifiera vad berörda myndigheter kan göra tillsammans respektive var för sig. Regeringen förutsätter att myndigheter säkerställer hanteringen av identitetskontroller i samband med att samordningsnummer begärs. Dock återstår problem kopplade till samordningsnummer inom Transportstyrelsen. Där arbetar just nu en arbetsgrupp med att hitta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med hanteringen av samordningsnummer. Resultat av den interna utredningen kommer att presenteras under våren. I den mån Transportstyrelsen ser behov av åtgärder utanför myndighetens eget område kommer den att uppmärksamma regeringen på detta. Jag kommer givetvis att följa denna fråga i nära dialog med myndigheten.
Herr talman! Jag har under en tid engagerat mig i den här frågan. Jag hade en debatt i början av sommaren med justitieministern. Jag ställde därför interpellationen till honom för att följa upp debatten som vi hade i maj förra året. Då fick jag uppfattningen att justitieministern och regeringen kände till att det här har varit ett problem under en tid och att man nu skulle ta itu med det. Som jag uppfattar det har väldigt lite skett. Problemet, herr talman, är att det är väldigt lätt att komma åt tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer. Det finns inte bara ett sätt som man kan få samordningsnummer på, men just nu är det Transportstyrelsen som är i blickpunkten. Jag vill rekommendera statsrådet att ta del av en rapport som kom från den nationella operativa avdelningen inom polisen för ett år sedan, Brottsverktyg åt internationella brottsnä t verk . Den handlar om hur det går till med samordningsnummer och bilmålvakter. Enligt min åsikt borde man sätta gränser. Polisen föreslår åtgärder som jag också har motionerat om i riksdagen. Det borde till exempel inte vara tillåtet att ha mer än en bil. Jag kan tala om för statsrådet Eneroth att det finns exempel på personer med samordningsnummer som har 10, 100, 1 000 eller 2 000 bilar. Då borde det vara rimligt att sätta en gräns. Det kan finnas legitima skäl att få ett samordningsnummer, men här finns det ett missbruk. Sedan borde man titta på Norge. Där har man tidsbegränsade samordningsnummer. Våra samordningsnummer gäller för alltid. Det borde finnas en begränsning där. Sedan har vi den ganska självklara saken att man borde identifiera sig när man vill ha ett tillfälligt personnummer. Man borde visa upp sig för polisen, Skattekontoret eller Transportstyrelsen, kanske vid ett medborgarkontor, herr talman, men så sker inte. Det är här problemet finns. I stället skickar man in papperskopior. Jag ser att både statsrådet och jag har papperskopior framför oss, och de är kanske ganska suddiga. Men dessa som skickas in är jättesuddiga - jag har sett dem själv - och går ändå rätt igenom. I den rapport som polisen har gjort har man tittat närmare på 512 samordningsnummer. För er som lyssnar på debatten vill jag berätta att dessa ägde 28 897 bilar. Det här systemet som nu finns är en orsak till att Sverige framstår som så positivt och gynnsamt - också enligt polisen - att verka i för utländska stöldligor. Det finns olika sorters brottslighet inom vilka man använder detta. En del handlar om de kriminella stöldligorna. För dem är det perfekt att ha dessa bilar som inte är registrerade eller skattade för. Det vore livsfarligt om någon skulle krocka med dem, men när förarna åker fast är det inte de själva som äger bilarna. Framför allt är det så, herr talman, att när polisen efter många om och men försöker hitta ankarpersonen handlar det i många fall om ett personnummer som inte finns. Frågan är: Vad gör regeringen?
Herr talman! Tack, Mikael Oscarsson, för engagemanget! Jag kan helt ärligt säga att jag delar engagemanget, och jag uppskattar det. Jag är djupt bekymrad över utvecklingen vad gäller bilmålvakter, och det är en fråga som jag själv också tidigare engagerat mig i. Utöver de 25 miljoner som vi avsätter i budgetpropositionen under tre år för kommunernas räkning så att de kan forsla bort fordon och ha lite mer muskler för att komma åt de fysiska problem som bilmålvakter innebär tillsätter vi nu en utredning. Hovrättslagmannen Björn Hansson ska skyndsamt - till den 30 juni - utreda fler verktyg för att ge både polis och Kronofogdemyndigheten möjligheter att stävja bilmålvaktsverksamheten. I detta sammanhang har han också frihet att lyfta upp andra förslag. Jag tycker att det här är viktigt, och jag är beredd att vända på väldigt många stenar för att stävja detta. Det handlar om att man använder det här systemet för att organisera kriminell verksamhet. Jag är väldigt nöjd över att Transportstyrelsen nu tillsätter en intern arbetsgrupp som redan till den 31 mars ska komma fram med konkreta åtgärder för att se till att man hanterar samordningsnumren på rätt sätt. Jag är nog lika upprörd som Mikael Oscarsson över att det här har blivit ett verktyg för organiserad brottslighet, och jag är väldigt angelägen om att myndigheterna så skyndsamt som möjligt använder och får rätt verktyg för att stävja utvecklingen. Jag noterar att det under alliansregeringens tid var först under det sista året av dess regeringstid som man uppmärksammade bilmålvakterna och det kom ett uppdrag. När den lag som då trädde i kraft nu utvärderas och vi ser att det finns brister tycker jag att det är viktigt att vi är beredda att gå vidare. Detta bör inte vara en partiskiljande fråga, och är det inte heller. Frågan handlar både om att vi inom politiken ska ge rätt verktyg till myndigheterna så att de kan gripa in och om att polisen och Kronofogdemyndigheten ska kunna göra rätt insatser. Jag ser väldigt positivt på hur inte minst polisen i Malmö har arbetat systematiskt och framgångsrikt med kartläggning och på så vis har kunnat stoppa bilmålvakter. Jag ser också hur man i Göteborg har börjat använda ny teknik och tillgänglighet för att stävja utvecklingen. Jag kan alltså försäkra Mikael Oscarsson om att regeringen ser ytterst allvarligt på detta. Vi aviserar inte bara pengar utan tillsätter också en tydlig utredning som ska vara klar till den 30 juni. Björn Hansson ska i den föreslå fler åtgärder. Jag ser fram emot att följa Transportstyrelsens interna arbetsgrupp som ska verka för att man tillämpar reglerna för samordningsnumren på rätt sätt. Jag förutsätter också att Skatteverket i dialog med alla andra myndigheter också säkerställer att man använder samordningsnumren på rätt sätt. Jag har noterat att Skatteverket dessutom har kommunicerat detta i offentliga medier. Min förhoppning är alltså att både Mikael Oscarssons och regeringens engagemang i frågan ska leda till att vi vänder utvecklingen, får färre bilmålvakter och på så vis försvårar för den kriminella verksamhet som just nu pågår i Sverige. Jag tycker att det här är ytterst allvarligt, och därför är jag tacksam för interpellationen och tycker att det är bra att frågan belyses på detta sätt.
Herr talman! Det som statsrådet säger stämmer, och det är än värre. Det här ökar. Så sent som i går talade jag med en ledande person på NOA som berättade att utländska stöldligor växer i omfattning. De står för över 50 procent av inbrotten. Då måste vi titta på vad vi kan göra. Jag är glad över orden om mitt engagemang, men det finns en skillnad, nämligen att statsrådet är statsråd och har möjlighet att påverka. Jag tycker att det är lite sorgligt att ytterligare åtta månader nu har förflutit utan att det har blivit någon ändring i detta. Låt oss ta ett varv till om det som rapporten handlar om: utländska stöldligor som opererar i Sverige. Det går till på så vis att de har en person som åker runt och gps-märker vilka hus de ska satsa på. Kanske hinner ett par personer med nio villor på en förmiddag i Sunnersta i Uppsala, som har haft problem, eller någon annanstans, och de tjänar upp till 3 000 kronor om dagen. Finland har betydligt färre inbrott. Det handlar om en bråkdel, kanske ända upp till 20 gånger färre i förhållande till antalet medborgare. Vad skiljer då Finland från Sverige? Vi måste först och främst göra något åt skandalen med samordningsnumren. Utredningar i all ära, men gå nu hem och se till att ge order om att man inte kan få äga så här många bilar! Varför inte kolla upp var samordningsnumren finns och om det handlar om verkliga personer? Det kan inte få fortsätta på det sätt som vi nu har det. Det finns även andra saker. Våra grannländer Norge, Finland, Danmark, Polen och Tyskland har alla så kallade ANPR-kameror vid gränserna. Vad betyder det? Jo, det är kameror som ser om det kommer en bil som man inte har betalat skatt för och som inte är registrerad. Det blinkar till, och man har därmed kontroll. Annars blir det som ett rökfyllt rum där vi inte har ordning på vad som sker. Jag tog även upp frågan om gränspolisen. Jag hade begärt att få debattera med statsrådets kollega, men nu bollades frågan över så jag får ta det här. Statsrådet kan skicka med frågan till honom. Gränspolisen fungerar inte. Vad polisen skulle vilja är att ha befogenheter när det exempelvis kommer en färja från Riga. Riga är en fantastiskt vacker stad och ligger i ett fantastiskt land, men det kommer stöldligor därifrån. När man kommer för 17:e gången och är dömd den ena gången efter den andra ska man naturligtvis bli avvisad. Ytterligare en sak handlar om när man söker asyl. Väldigt många från Georgien söker just nu asyl. Det tar ungefär ett år att behandla det. Vet statsrådet hur många procent som får stanna kvar? 0 procent. Vet statsrådet vad som händer under tiden? Man kan åka fast den ena gången efter den andra, vilket också sker, utan att bli utvisad. Ingenting händer. Jag har suttit i riksdagen under ganska många år och vet att ett enda beslut inte kan förändra allt detta. Men vi måste se oss själva i spegeln, herr talman. Varför framstår Sverige som så gynnsamt att verka i? Vi måste vidta en rad åtgärder här som gör att man inte kan söka asyl den ena veckan för att redan veckan därpå ha hunnit åka fast några gånger. Men naturligtvis ska det finnas ett snabbspår om man kommer från ett säkert land. Vad säger statsrådet om dessa förslag om att äga en enda bil med samordningsnummer och att kolla upp dem?
Herr talman! Jag sa tidigare att jag uppskattar engagemanget. Vad jag inte uppskattar är att Mikael Oscarsson omedelbart drar in svensk asyllagstiftning och asylrätten i en fråga om bilmålvakter och bilstölder. Det är en retorik som jag inte så ofta hör från kristdemokratiska företrädare. De har i stället värnat asylrätten och har tyckt att det är viktigt att människor som flyr för sina liv från krig och förtryck eller tortyr ska ha möjlighet att inte avvisas vid gränsen utan kunna söka asyl och få den prövad på ett rättssäkert sätt i Sverige. Jag inser att engagemanget gör att retoriken ibland drar iväg, men vi måste vara noga med vad vi säger i Sveriges riksdags kammare. På samma sätt noterar jag, för att vara tydlig, att utvecklingen med bilmålvakter skenade iväg under 2000-talet. Så sent som i juni och oktober 2014 var det 45 000-46 000 bilmålvakter. Det var först då, efter åtta år, som den borgerliga regeringen behagade agera genom att tillsätta en utredning. Sedan dess har vi lagt fram ett flertal förslag som hjälper polisen att gripa in. Justitiedepartementet har lagt fram 100 propositioner, tror jag att det är uppe i, med alltifrån ökade möjligheter till kameraövervakning till mer resurser till polisen än vad den själv begär. Det jag ansvarar för på infrastrukturområdet handlar om att säkerställa att man från Transportstyrelsens sida men också när det gäller regelverket som jag förfogar över får bättre möjligheter att stävja utvecklingen med bilmålvakter. Därför tillsätter vi nu i februari en utredning som ska vara klar i juni. Därigenom ska vi så snart som möjligt kunna få rätt verktyg för polisen att ianspråkta bilar på distans och stoppa den illegala hanteringen. Om utredaren också vill titta på antalet fordon man hanterar är utredaren fri att titta på olika möjligheter. Den friheten ska han ha, för jag är beredd att vända på alla stenar för att se till att vi har rätt verktyg för att bryta den utveckling som skett under lång tid. Det är där jag delar Mikael Oscarssons engagemang. Vi kan inte se på när en brottsutveckling fortgår, utan här måste vi ge rätt verktyg. Men lika viktigt är det - och det vet jag att Mikael Oscarsson känner till med den erfarenhet han har i Sveriges riksdag - att de förslag regeringen lägger fram måste beredas och ha bakgrundsunderlag innan de läggs på riksdagens bord. Därför är jag glad över att vi nu utreder detta snabbt, så att jag får ett underlag för att fatta viktiga beslut som gör att polis och kronofogde får bättre verktyg för att stävja utvecklingen. Återigen: Det här är inte en partiskiljande fråga, men det sker en samhällsutveckling som alla vi politiker som har att verka i dessa tider har att ta ställning till - hur främjar vi en positiv utveckling, och hur stävjar vi en ökad kriminalitet, vare sig den är internationellt organiserad eller inte? Jag noterar att de insatser som görs inom trafikområdet inte alltid har haft stöd från Mikael Oscarssons parti.

Jag tycker att detta är viktigt. Det ska harmonisera med EU:s regler, men det handlar om att vi ska få ordning och reda. Polisens verktyg är en del - den andra handlar om vilka regler vi har när det gäller cabotagekontroller. Jag välkomnar Mikael Oscarsson och hans parti in i den gemenskapen.
Herr talman! Självklart ska man kunna söka asyl. Vad vi säger är att det kan införas ett snabbspår för dem som ansöker om asyl men grips och döms för brottslighet, exempelvis stöld, i synnerhet när man kommer från ett så kallat säkert land. Jag nämnde Georgien - 100 procent får åka tillbaka. Man kan naturligtvis få pröva, men om man visar att man i stället håller på med brottslighet är det klart att det måste få konsekvenser. Allt annat är orimligt. Det här skapar otrygghet. Nu vill det till att det kommer åtgärder och att man svarar upp. Det finns ett underlag från polisen, från NOA, där man visar på det stora problemet med samordningsnummer. Finns den frågan med i direktiven till utredaren? Annars är det ju väldigt märkligt, med tanke på att detta är en så vital del i den här verksamheten, som skapar så mycket otrygghet och som också driver människosmuggling, människohandel och organiserat tiggeri. Det finns konkreta förslag. Det finns sex förslag som polisen har räknat upp och som vi också har fört fram motionsvägen i riksdagen. Det handlar om författningsändringen - att det ska vara otillåtet att utan särskilt tillstånd äga mer än en bil. Vad säger ministern om det här med så många bilar? Är det inte rimligt att införa en sådan begränsning? Och det här med att identifiera sig - ställer inte ministern upp på att detta måste införas genast, oavsett om man ska registrera ett nytt aktiebolag i Sverige eller köpa bil? Här handlar det om att man ändrar ägarförhållandena hundratals gånger per vecka. Borde det inte komma upp en sensor också, som man kunde sätta på? Kan man ge ett uppdrag åt Transportstyrelsen? Nu får man göra allt det här manuellt. De fina orden är bra, men det här skapar otrygghet, och nu krävs det handling. De här sakerna måste ordnas, och det snabbt!
Herr talman! Återigen: Med det engagemanget och med den ambitionsnivå som Mikael Oscarsson vill att Transportstyrelsen ska ha förutsätter jag att det innebär att Kristdemokraterna i kommande budget föreslår ordentligt utökade medel till våra trafikmyndigheter. Det måste det i så fall innebära för Transportstyrelsen, för ska vi ge möjlighet till sensor eller personliga möten måste ju den myndigheten lokaliseras i stora delar av landet. Det är det vi talar om. Vi har försökt effektivisera och samordna detta. Men det är klart att allt är möjligt om man är beredd att ge tillräckliga resurser. Jag tycker att det viktigaste är att det är rättssäkra resurser och att man ser till att man kommer till rätta med de fel som finns i form av att det inte är rättssäkert. Det tycker jag är allvarligt. Där måste myndigheten säkerställa att de rutiner som finns tillämpas på ett bättre sätt och att de är säkrare ur individsynpunkt och ur integritetssynpunkt. Där vet jag att Skatteverket och Transportstyrelsen arbetar intensivt tillsammans, på samma sätt som att Skatteverket är angeläget om att alla andra myndigheter ska tillämpa samordningsnummer på rätt sätt. Det är också så att den utredning som vi nu tillsätter har tydliga direktiv. Den ska utvärdera de lagändringar som gjordes, titta på hur vi kan använda ianspråktagandelagen, "ta fram utformning av en förordning om stöd till kommuner för kostnader i samband med bortforsling, uppställning och skrotning av fordon" och "föreslå andra åtgärder för att komma till rätta med problemet med fordonsmålvakter". Den sista formuleringen är jag extra nöjd med, för den innebär att utredaren har fria händer att föreslå väldigt mycket mer, och det är mitt sätt att från regeringen till utredaren tydligt signalera: Se nu till att vi får rätt verktyg för att stoppa utvecklingen med bilmålvakter! Svar på interpellationer Men när vi gör förändringen ska den göras på ett rättssäkert sätt. Vi måste göra den på ett sätt som också gör det möjligt för myndigheten att implementera detta. Men jag är angelägen om att det ska ske snabbt. Under åtta år styrde alliansregeringen. Först sista året lyfte man på fingret och tillsatte en utredning. Vi agerar väsentligt snabbare än så.